Herr talman! Jörgen Warborn har tagit upp situationen för de kreativa näringarna och den pågående översynen av EU:s upphovsrättsliga regelverk. Han har frågat mig om det stämmer att regeringen inte driver några frågor aktivt inom EU när det gäller översynen av upphovsrätten och piratkopiering. Han menar att regeringen är passiv på detta område och undrar hur det kommer sig med tanke på att de kreativa näringarna växer i betydelse och bygger sin affärsmodell på immateriella rättigheter. Låt mig inleda med att säga att Sverige är ett framgångsland när det gäller de kulturella och kreativa näringarna såsom musik-, film-, mode och dataspelsbranscherna. Musikbranschens intäkter fortsätter att öka, och dataspelsbranschen har vuxit med i genomsnitt 39 procent årligen sedan 2006. De kulturella och kreativa branscherna är framtidsbranscher. De bidrar till ett rikare samhälle, både ekonomiskt och kulturellt, och är även värdefulla för hur Sverige uppfattas utomlands. Frågan om åtgärder för att stärka svenska företag inom de kulturella och kreativa näringarna uppmärksammas i den exportstrategi som regeringen lanserade i september förra året. Nämnas kan också att bland annat kreatörer och entreprenörskap lyfts fram i den strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet som tagits fram av Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet. Kommissionens arbete med översynen av upphovsrätten påbörjades år 2012. Utvecklingen av ny teknik medför stora möjligheter men också utmaningar när det gäller gränsöverskridande tillgång till upphovsrättsligt skyddat material. Kommissionens arbete spänner över ett stort antal komplexa frågor på ett område där det finns starka motsatta intressen. Det har sannolikt bidragit till att kommissionen först nu har presenterat något mer konkret om vad den avser att arbeta med och då i form av meddelandet Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten . Kommissionen har också föreslagit en förordning om gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online. Regeringen har vid möten med kommissionen och i andra sammanhang aktivt medverkat utifrån den information om kommissionens avsikter som varit tillgänglig. Huvudinriktningen för kommissionens arbete har varit att underlätta gränsöverskridande användning av upphovsrättsligt skyddat material inom EU. Det har funnits en oro att denna inriktning skulle kunna resultera i försämringar för rättighetshavarna, särskilt om det skulle innebära större förändringar i den grundläggande upphovsrätten eller till och med fullständig harmonisering. Regeringen har arbetat för att värna upphovsrätten och har drivit linjen att det ska göras insatser där det finns ett faktiskt behov i stället för att stora förändringar görs som inte efterfrågas och som till och med riskerar att försämra situationen för rättighetshavarna. Det är viktigt att det finns en balans så att både rättighetshavares och användares intressen tillvaratas. Regeringen ser därför positivt på det tillvägagångssätt som anges i meddelandet från kommissionen, det vill säga att man väljer att lägga fram förslag i avgränsade frågor samtidigt som man fortsätter med sitt analysarbete. Det ligger också i linje med det som hittills i huvudsak framkommit från svenska upphovsrättsintressenter. Meddelandet har remitterats. Regeringen kommer naturligtvis även framöver att arbeta aktivt för att de kommande förslagen från kommissionen ska få en önskvärd inriktning. I det fortsatta arbetet är det viktigt att verka för att en ökad harmonisering inte leder till onödigt ökad administration för rättighetshavare, användare eller konsumenter och att ett förbättrat skydd av upphovsrätten kombineras med ett väl fungerande skydd för enskildas integritet. När det särskilt gäller frågan om piratkopiering och andra intrång i immateriella rättigheter välkomnar regeringen att kommissionen fokuserar på dem som gör intrång i kommersiell skala. Inkomsterna av dessa intrång måste begränsas.

Fru talman! Det är naturligtvis tvärtom. Vi är inte bara mycket aktiva i den här processen; vi är också mycket mer aktiva än den tidigare regeringen var. Precis som Jörgen Warborn pekar på är de skapande näringarna enormt viktiga för Sverige till följd av de kulturvärden som skapas inom konst, musik, film, litteratur och design. Det är ett pågående skapande av det som är vårt kulturarv och som till syvende och sist är med och definierar Sverige som nation. Det är oerhört viktigt för oss. Men det finns också stora ekonomiska värden. Sverige är på många sätt en musikalisk stormakt och har en mycket mer framträdande position på musikens område än vår förhållandevis lilla folkmängd skulle peka mot. Men det gäller också film och litteratur, för att inte tala om mode och design. Jag var i Davos förra veckan på World Economic Forum, och det första som händer när jag kliver ur bilen i Davos är att jag får syn på ett stort H&M-varuhus. Bara det ger en bild. Det är roligt att se att svenska företag, oavsett område, tar för sig så pass mycket i världen som de gör. Dessutom håller vi oss väl framme på de nya arenorna, till exempel inom dataspelsbranschen. Det räcker att nämna Mojang med Minecraft och King med Candy Crush för att visa hur framgångsrika vi är. De som arbetar i de här sektorerna måste ha goda förutsättningar. Den viktigaste av dessa är att de har möjlighet att få betalt för sitt arbete. Om en författare inte kan få betalt för sitt arbete kommer han inte att kunna fortsätta skriva. Om en filmmakare inte kan få betalt för sitt arbete kommer han eller hon inte att kunna fortsätta göra film. Då undermineras den ekonomiska grunden för kulturen. Men inte bara det - då skadas på sikt vårt kulturarv. Därför är upphovsrätten helt central för den här regeringen. Frågar ni mig vad den svenska regeringen driver och vilka prioriteringar den har är mitt svar att det i första hand är att slå vakt om upphovsrätten - mycket tydligare än den förra regeringen. Ni minns kanske när Fredrik Reinfeldt fick en fråga om fildelning i valrörelsen 2006 och svarade: Vi vill inte kriminalisera en hel ungdomsgeneration. Då sände han en signal att för den regeringen, den borgerliga regeringen, var detta med upphovsrätt inte så noga, inte så viktigt. För oss är detta oerhört viktigt. Den synen har vi. Vi slår vakt om upphovsrätten. Vi vill till exempel inte se en utveckling mot att man inte kan licensiera film land för land, någonting som den svenska filmbranschen har haft farhågor att upphovsrättsöversynen skulle kunna leda till. Nu är EU-kommissionen inte inne på den linjen. Tvärtom följer man en strategi som vi i mångt och mycket kan stå bakom och som vi varit pådrivande i. Det är inte fråga om en stor systemförändring, utan man begränsar sig till att försöka hitta problemen och göra punktinsatser för att lösa dem praktiskt. Det gäller till exempel portabiliteten, det vill säga att om du har betalt för en streamingtjänst i ett land ska du kunna ta med den till ett annat land. Det handlar om att kunna lösa sådana praktiska frågor. Det är precis den strategi vi vill se. Därmed välkomnar vi också EU-kommissionens ingång gällande piratsajterna, att följa pengarna och göra det svårare att finansiera dessa sidor. Regeringens prioriteringar är alltså att slå vakt om upphovsrätten, att lösa de praktiska gränsöverskridande problemen och att klämma åt piratsidorna. Det vill vi. Vad vill egentligen Jörgen Warborn?

Fru talman! Jag pekade på att den förra regeringen inte hade drivit de här frågorna över huvud taget. I stället fick vi ta över och driva dem. När det gäller fildelningsfrågan visade Fredrik Reinfeldts svar att upphovsrätten inte var särskilt viktig för den borgerliga regeringen. Det gäller en serie frågor, bland annat den som Jörgen Warborn tar upp, den om blockeringen. Moderaterna satt på Justitiedepartementet i åtta år men drev över huvud taget inte blockeringsfrågan. Tvärtom framgår det av den information jag har att Moderaterna under sin tid i regeringsställning var emot att man skulle gå fram med blockeringsfrågan. Nu kanske det finns en annan politik. Man har kanhända ändrat åsikt. Jörgen Warborn ska veta att det bland dem som driver dessa frågor, upphovsrättsinnehavarna, är väl känt att inställningen hos den tidigare regeringen var mycket passiv. Det berodde naturligtvis på hela integritetsdiskussionen. Det finns en del liberala grupperingar som, framför allt när vi diskuterar fildelning, tycker att det är något slags mänsklig rättighet att få tillgodogöra sig allt som finns på nätet. Dem fanns det också företrädare för i den tidigare regeringen. Den nuvarande regeringen är mycket tydligare. Vi säger att vi slår vakt om upphovsrätten. Man måste få betalt för sitt arbete. Blockeringsfrågan är föremål för fortsatt rättslig prövning. Det är riktigt att det kommit en tingsrättsdom, men den har överklagats och ärendet ligger nu i hovrätten. Vi måste avvakta den processen. Jag utesluter inte att vi från vår sida kan behöva vidta ytterligare åtgärder i den frågan, men innan vi tar några sådana initiativ måste vi avvakta och se hur den rättliga processen avlöper. Låt mig summera: Vi slår vakt om upphovsrätten i EU-förhandlingarna. Det handlar bland annat om att försöka se till att vi exempelvis inte hamnar i ett läge där de licensieringsmöjligheter som i dag finns land för land undergrävs. Det vore mycket dåliga nyheter för bland annat filmbranschen. Vi driver på för att försöka klämma åt piratsidorna. Som vi förstår det är kommissionens tanke - det är ju en process som pågår - att man i första hand ska försöka använda sig av något slags självsaneringsmekanismer, det vill säga få aktörerna att agera snarare än ta till lagstiftning. Där är man ännu inte från kommissionens sida. Vi måste avvakta och se vad kommissionen kommer fram till. Slutligen handlar det om att lösa problemen. I stället för att se på stora systemförändrande insatser måste vi försöka lösa de praktiska gränsöverskridande problemen, till exempel portabiliteten. Det är en klar och enkel dagordning vi har från den svenska regeringens sida. Den är mycket tydligare än den som den tidigare regeringen lyckades prestera.

Fru talman! Vi har en mycket nära dialog med rättighetsinnehavarna, både på tjänstemannanivå och på politisk nivå. De vet vilka frågor vi driver och att vi gör det med kraft. Jag måste samtidigt säga att första gången vi träffade dem - då var det på statssekreterarnivå - var de oerhört frustrerade över att det inte hade hänt någonting på, som de sa, ett halvt decennium, det vill säga fem år. De var oerhört frustrerade över situationen eftersom den tidigare regeringen inte hade orkat ta tag i dessa frågor. Då den tidigare regeringen inte tog tag i frågorna får vi göra det. Våra prioriteringar är som sagt tydliga. Vi slår vakt om upphovsrätten. Det var så jag uttryckte det. Jag kan lika väl säga att vi gärna vill stärka upphovsrätten. Det är mer en fråga om formulering. Den är central för oss, det är den vi driver hårdast, och vi säger i förhandlingarna med EU att det gäller att lösa de praktiska gränsproblemen i stället för att hitta på något stort nytt system som riskerar att undergräva upphovsrätten. Lös alltså de praktiska problemen i stället, och kläm åt piratsidorna. Såvitt jag vet är EU-kommissionens linje att man ska hitta en branschlösning, en självsaneringsmekanism där man till exempel ser till att begränsa möjligheten att göra reklam på piratsidorna. Det är detta de vill komma åt snarare än dem som bär själva informationen. Vi får se hur pass effektivt detta blir. Sedan får vi säkert anledning att återkomma också till blockeringsfrågan. I den roll jag har måste jag dock avvakta den rättsliga process som nu pågår. Jag tänker inte föregripa den, men jag utesluter inte ytterligare åtgärder.